Herr talman! Kalle Larsson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta, dels för att Sverige ska ges möjlighet att ta ställning till enskilda polisiära operationer som innebär svenskt deltagande, dels för att Sverige ska få ta del av den information som finns i de risk och hotbildsanalyser som ligger till grund för utformandet av Frontex operativa verksamhet. Många människor har de senaste åren sökt sig till Europa, inte minst från afrikanska länder. Dessa människor har olika motiv för att lämna sina hem, vissa söker skydd undan förföljelse, medan andra hoppas finna en bättre framtid med större möjligheter att försörja sig själva och sin familj. Man är beredd att anlita människosmugglare för att nå sitt mål, men riskerar samtidigt sitt liv. Vi har alla nåtts av rapporterna om dem som så tragiskt omkommit mellan Afrika och Europa i sjöodugliga fartyg. Självklart ska Sverige bidra med det vi kan för att avhjälpa denna situation, inte minst inom det europeiska samarbetet. Den europeiska gränsbyrån, Frontex, har sin grund i den artikel i EG-fördraget som reglerar personkontrollen vid de yttre gränserna. Byråns mandat är därför begränsat till just personkontrollen, och av förordningen om Frontex inrättande framgår att i dess huvuduppgifter ingår genomförandet av gemensamma operationer. Frontex ska, inom ramen för den årliga handlingsplan som antas av byråns styrelse, godkänna enskilda förslag till gemensamma operationer. Förslagen presenteras för medlemsstaterna, och de som väljer att delta i operationen kan också delta i utformningen av den operativa planen. De svenska gränskontrollerande myndigheterna är alltså redan i dag med och påverkar de gemensamma operationer som man fritt väljer att delta i. När det gäller grupperna för snabba insatser vid gränserna, Rabit, ska dessa inrättas endast i exceptionella situationer och då med mycket kort varsel. Deltagarnas befogenheter regleras noggrant i förordningen om inrättande av grupperna och, inom denna ram, deras uppgifter i den operativa plan som upprättas för varje enskild insats. Av förordningen framgår särskilt att deltagarna fullt ut ska respektera människors värdighet samt att alla vidtagna åtgärder ska stå i proportion till syftet. All Frontex verksamhet är riskanalysbaserad. Riskanalyserna kan ta formen av återkommande generella riskanalyser eller enskilda riskanalyser kring särskilda teman. Frontex analytiker använder såväl öppna källor, till exempel medierna, som information och underrättelser från medlemsstaternas berörda myndigheter. Byrån har också upprättat ett nätverk av riskanalysexperter från medlemsstaterna, där man löpande diskuterar både arbetsmetoder och enskilda riskanalyser. Sverige representeras i detta nätverk av Rikskriminalpolisen, som alltså har både insyn i och inflytande över de riskanalyser som ligger till grund för verksamheten. Jag tycker därför att vi sammantaget har goda möjligheter att påverka Frontex verksamhet.

Herr talman! Den första interpellationen jag ställde här i riksdagen handlade just om Frontex och Kanarieöarna. Det är kanske inte så konstigt eftersom jag, som åtminstone vår migrationsminister nu väl vet, också har ett andra hem - just på Kanarieöarna. Jag har under så många år sett den här utvecklingen både på Kanarieöarna och i Spanien, på det spanska fastlandet, alltså att människor som försökt ta sig in i Spanien på så kallad illegal väg har flutit i land. Ju mer vi stänger gränser, desto fler människor dör. Nu är det långt fler än vanligt. Bara förra året dog omkring 6 000 personer på vägen till Kanarieöarna. Hur många de är som dött på andra ställen vet jag inte riktigt. 30 000 personer kom fram och 6 000 dog. Spanjorerna är ett väldigt EU-positivt folk, kanske det mest EU-positiva folket i Europa. Även de gröna där är väldigt positiva. Jag har mycket kontakt med dem i de här frågorna. Vad de hela tiden försökt hävda är följande: Ja, men Frontex räddar liv. Det är det som de är till för. De ska rädda liv. Den bild som man ger allmänheten här i Sverige - åtminstone var det så förra året i en debatt i Falun som jag var med i och som handlade om just Frontex och den gemensamma asyl och flyktingpolitiken; också där fick jag den uppfattningen - är att Frontex är till för att rädda liv. Nu kommer jag tillbaka till det som jag tog upp också i den förra interpellationsdebatten som jag var med i, nämligen att vi har ett språkbruk gentemot allmänheten. Men sedan är det ett annat språkbruk när det gäller de rent juridiska formerna för det här, för Frontex uppgift är inte att rädda liv. Frontex uppgift är att hålla ute. Det här är någonting som man först nu har kunnat se på nyheterna också i Spanien. Man känner: Oj då, de håller folk ute. Det är inte så att de försöker rädda liv. Det var väldigt upprörda känslor en kväll hemma hos mig i mitt vardagsrum när nyheterna visade att Frontex stoppade människor. Min sambo kunde inte tro att det faktiskt var så illa att man stoppade människor från att komma in till Kanarieöarna - detta i stället för att, som tidigare gällde, rädda liv. Jag tror att den spanska befolkningen lite grann börjar ändra uppfattning. Det borde man göra också här. Vi borde tala om vad Frontex är till för så att det inte bara handlar om vad man tror att Frontex är till för. I somras var folk från alla riksdagspartier med i en diskussion i Almedalen. Jag tyckte att vi alla var överens om att Frontex är okej om Frontex är en räddningstjänst. Om Frontex uppgift är att rädda liv kan det vara någonting bra att vara med i men inte om Frontex är någonting som är till för att hålla ute. Även riksdagsledamöterna från alliansens partier tyckte samma sak, så jag hoppas att samma uppfattning återspeglas i regeringen. Hur som helst: Också i socialförsäkringsutskottet har vi ett par gånger haft dragningar om det här. Vi har då fått veta att vi skickar dokumentläsare - eller vad det nu var vi skulle vara med i. Vi skulle i alla fall inte ha några personer avsatta för den här uppgiften. Men i interpellationen står det om 20 personer. Därför undrar jag lite grann över när vi har ändrat inställning i frågan, alltså att det inte bara är dokumentläsare som vi ska bidra med. Varför har vi ändrat uppfattning, och vad är det som vi egentligen har ändrat till?
Herr talman! För ett tag sedan var det en historia som blev lite uppmärksammad. Det var nämligen så att ett antal fiskare hade fiskat upp ett par båtflyktingar och därmed räddat deras liv. Enligt sjörätten, som är den lag som gäller ute till havs, ska man föra dem man räddat till livet till närmaste hamn - en europeisk hamn i det här fallet. De här fiskarna hotades av åtal för detta, alltså därför att de hade följt sjörätten. Jag tycker att det är mycket allvarligt att något sådant över huvud taget kan hända. Det är oroande att en så grundläggande princip som den om sjörätten - det handlar ju i första hand om att rädda liv och om att hjälpa människor i hamn så snabbt som möjligt - över huvud taget kan ifrågasättas. Här kommer Frontex in. Jag håller med om att Frontex skulle kunna vara någonting mycket positivt. Men den utveckling vi i dag ser känns oroande. Jag tycker absolut inte att vi i Sverige aktivt till och med ska vara med i snabbinsatsstyrkan eller andra styrkor som opererar under Frontex. Den utveckling som Frontex nu går mot är oroande nog. Men ännu värre är, tycker jag, att vi i Sverige skulle avhända oss kontrollen över vad våra svenska utsända gör. Då blir vi ju ännu mer delansvariga. Regeringen har hittills sagt att vi ska kunna vara med. Men jag anser inte att vi har tillräckliga garantier för de uppdrag som de här människorna, inklusive svenskar, kommer att sändas ut på. Det har förekommit militära sammandrabbningar också mellan Frontex och båtflyktingar. Det pekar åt fel håll när det inte i första hand handlar om att rädda liv. Man måste ändå fastslå att detta med att rädda liv kommer före allt annat; det får man aldrig tumma på. Har man tagit sig in i Europa har man självklart rätt att söka asyl. Också det är en grundläggande princip. Sedan kan man få avslag på sin asylansökan. Men det är viktigt att ändå följa den här principen. Sedan är det en myt att det är väldigt attraktivt att som båtflykting ta sig från Afrika till Europa. Sanningen är att en tredjedel av båtflyktingarna dör på vägen. Det här är alltså inte speciellt attraktivt. Föräldrarna bönfaller ofta sina barn och säger: Snälla, åk inte med tanke på riskerna och med tanke på hur många som dör och skadas på vägen! Det är alltså en myt att det fullständigt väller in flyktingar och att det, om gränserna inte bevakas mycket hårt, kommer att komma hur många som helst. Dessutom är detta den lilla delen av både flyktingströmmen och invandringsströmmen till EU. Det finns ju hur många gränsregioner som helst runt EU-området där det är betydligt lättare att ta sig över till Europa. Det finns också lite dubbelmoral i detta. Många länder välkomnar i själva verket invandring av billig arbetskraft, och många länder är till och med till stor del uppbyggda av den här billiga arbetskraften och är beroende av den oavsett om det officiellt erkänns eller inte. Man gör det väldigt enkelt för sig genom att säga att om vi inte har väldigt hårda tag i den här regionen kommer det att välla in hur många som helst. Det här känns i stället mer som ett symboliskt krig. Över huvud taget måste man tänka på dessa människor som redan är i en väldigt utsatt situation. En tredjedel drunknar, som sagt. Ska då de få som ändå lyckas komma fram jagas? Där känner jag att rädda liv är nummer ett. Har man väl lyckats ta sig in på europeisk mark ska man få söka asyl. Det är på de premisserna som vi ska medverka.
Herr talman! Det är många viktiga frågor som här tas upp. Vad som sagts i socialförsäkringsutskottet kan jag rimligen inte ha någon uppfattning om eftersom jag inte känner till det. Jag ska ändå försöka bemöta en del av det som här sagts. Det här med att människor illegalt försöker invandra till Europa när asylskäl saknas är, som jag nämnt, ett bekymmer. Det beror på att vi har reglerad invandring till Europa. Vi har ingen helt fri arbetskraftsinvandring, och många söker en bättre tillvaro. Inte heller vet jag om något parti i Sveriges riksdag driver linjen att vi ska ha fri arbetskraftsinvandring och annat. Jag tror att många har synpunkter på bland annat människosmugglare som utnyttjar människors olika skäl när det gäller hur man arbetar. Frontex huvuduppdrag är att försäkra sig om att det finns en gränskontrollverksamhet som fungerar enligt alla de regler och paragrafer som gäller. Jag försökte redovisa det i mitt svar. Sedan finns den särskilda grupp som är till för extrema situationer och som ska kunna hantera sådana. Frontex och gränskontrollanter i Frontex operationer hanterar absolut inte asylfrågor och annat - det gör de nationella myndigheterna - utan de har att hantera det som är rena gränskontrollfrågor. Vidare har vi det som Hillevi Larsson pekade på, nämligen situationer som är väldigt extrema. Inte minst har det varit så i några omgångar. Men i normalläget är verksamheten inte särskilt extrem. Händelsen med fiskarna och det bråk som uppstod var Frontex över huvud taget inte inblandat i, om vi menar samma händelse. Det var en diskussion mellan malteser och italienare som ställde de här fiskarna i ett väldigt konstigt läge. Det händer stup i kvarten. Jag tror att det ändå i Europa är vettigt att ha en diskussion och försöka hitta regelverk som gör att man i varje situation tänker på människorna. Vi har en del frågetecken när det gäller just situationen till sjöss. Man kan fråga sig hur asylrätten till sjöss ser ut, och där finns det en del oklarheter i regelverket när det gäller internationell havsrätt, främst när det gäller sjöräddning och hur det ska tillämpas i samband med gränskontrollverksamhet. Det där har man bestämt sig för att reda ut, och det finns en arbetsgrupp eller en kommitté där vi har tjänstemän från Justitiedepartementet som tittar på hur reglerna ska gälla. Jag tror att det bara är genom att delta i olika insatser som vi kan reda ut frågorna, vilket är nödvändigt på just den delen av området. När det gäller frågan i övrigt är det som jag redovisade så att vi till stor del väljer själva om vi deltar i olika verksamheter, inte i alla. Men när man ska delta i en operation har man tillgång till riskanalyser och deltar i planeringen av arbetet. Man har sett till att de som deltar i gränskontrollverksamheten får särskild utbildning om asylrätten och annat. Jag tycker att det är väldigt bra att se till att de tjänstemän som ska agera är kunniga i de frågor som gäller. Frågan om Frontex ska rädda liv var uppe och har diskuterats av och till. Frontex har naturligtvis samma skyldighet som alla andra i akuta lägen, men huvuduppgiften är inte livräddning. Men utan en ordning när det gäller gränskontrollverksamheten skapas situationer som blir väldigt allvarliga. I den meningen är huvuduppgiften, tror jag, otroligt väsentlig för att vi ska få ordning, lugn och mer trygghet i de gränsövergångar som finns och som så många människor vill ta sig igenom.

Herr talman! Det som är så cyniskt i den här frågan, som jag upplever det, är att i takt med att Schengenarbetet träder i kraft, i takt med att vi har byggt upp murar runt om Europa och i takt med att vi på grund av Schengensamarbetet har tvingat vissa länder att ha en mycket restriktivare invandringspolitik än vad de hade tidigare har många människor fått sätta livet till. Jag har sett hur utvecklingen har varit, hur fler och fler dör. Det är svårare att ta sig in till Spanien där gränserna tidigare läckte som såll och där man, precis som Hillevi tidigare talade om, var beroende av den arbetskraft som kom utifrån, särskilt under sommarmånaderna. Då kunde man komma in med sitt turistvisum. Människor jobbade, svart eller vitt, och sedan åkte de tillbaka. Många studenter kunde finansiera sina studier under resten av året genom att komma till Spanien och jobba under sommaren. Sedan åkte de hem. Den som nu lyckas ta sig in kan inte sedan ta sig ut igen, utan är tvungen att stanna kvar. Man vet inte om man nästa år kommer att klara den där båtresan en gång till. Vi har byggt högre och högre murar, och för att hålla ute alla som skulle hållas ute har vi skapat Frontex, som stänger till ännu mer och som gör det ännu svårare att ta sig in. Om Frontex ska utöva gränskontroll kan vi inte ha en gränskontroll ute till havs där man ska avgöra vilka som får åka vidare och söka asyl, vilka som ska åka hem. Det tog Kalle alldeles nyss upp. Det som vi har gjort är att vi verkligen gett en marknad för människosmugglarna i det här fallet. Vi har skapat en marknad för människosmugglare att försöka få människor in i Europa. De tjänar oerhört stora pengar på det här och lurar många människor som kanske inte annars skulle ha gett sig av. Vi väljer vilka operationer vi deltar i, säger ministern. Jag skulle också vilja ha lite mer svar på det.
Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag inte tycker att allt EU gör inom området migration och flyktingpolitik är dåligt. Jag tycker faktiskt att det finns möjligheter i det som görs. Till exempel har man antagit regler som gör att flyktingar i alla de länder som tar emot flyktingar har, innan de har fått asyl, rätt till boende, till grundläggande sjukvård, utbildning, sådana saker som tidigare inte reglerades. Det tycker jag kan vara positivt, inte minst med tanke på de länder som inte lever upp till det. Men i det här fallet, inte Frontex som sådant utan den utformning och den inriktning det har fått, tycker jag att det går åt fel håll. Jag tycker att det är viktigt att vi i Sverige påpekar det, och det gäller oavsett om vi är med i de här operationerna själva eller inte. I synnerhet tycker jag att vi inte ska vara med i de här gränsbevakningsstyrkorna så länge det är så här oklart vad de egentligen ska syssla med. Problemet är att det väldigt ofta uppstår konflikter. Till exempel uppstår ofta konflikten om man ska rädda liv eller bevaka gränsen. Här finns det inte klarlagt att det är att rädda liv som går först. Så länge detta inte är klart kan vi inte acceptera det. I fallet med fiskarna som räddade båtflyktingar till livet gjorde de allt enligt sjörätten. Fiskarna räddade dem och återförde dem till den närmaste hamnen, vilket råkade vara en europeisk hamn. Då frågar man sig om Frontex roll inte är att följa sjörätten utan att skicka tillbaka flyktingar oavsett hur medtagna de är. Många drunknar, men det är också många som är näst intill döende när de väl kommer fram. Det är en väldigt lång resa med många strapatser och risk för att de inte får tillräckligt med mat och vatten. Det kan vara kallt och stormigt. Det händer ju väldigt mycket på vägen. Jag hoppas att regeringen vågar ta upp de här frågorna.
Herr talman! Först måste jag reagera på att vi skulle bygga högre och högre murar. Hela Europasamarbetet för oss som är för ett Europasamarbete handlar faktiskt om att riva murar och skapa ett mer gränslöst Europa. Det som händer nu i december är att vi öppnar dörrarna för de nya medlemsstaterna att vara med i ett mer gränslöst Europa. Däremot är det inte så att vi har helt fri arbetskraftsinvandring och att det finns regler. Frontex har därför skapats för att hjälpa medlemsstaterna vid yttre gräns. Och det finns regler och en ordning för det, precis som jag svarade på de frågor som ställdes i interpellationen. Jag tror att det är viktigt att man har ordning på detta och att man arbetar med det. Det är spännande detta med arbetskraftsinvandring. När man lyssnar på Bodil Ceballos blir man lite nyfiken på om Miljöpartiet nu kommer att stödja de förslag till ökade möjligheter till arbetskraftsinvandring som regeringen har aviserat. Det handlar ju om att vi inte har den typen av regler i dag, och det gör att människor som söker av det skälet avvisas från att komma in i vårt land eller i Europa. Där finns det en hel del att göra eftersom vi behöver de insatser som de kan bidra med. Jag tror att det var Kalle Larsson som tog upp att här arbetar man med hemliga riskanalyser. Frontex analyser bygger på öppna källor, rapporter från olika organisationer, medieuppgifter. Man tar även in sekretessbelagd information och alla möjliga olika fakta. Det omfattar bland annat de rutter och tillvägagångssätt som används av de kriminella nätverk som utnyttjar människor och som ägnar sig åt människosmuggling. Det är inte möjligt att exakt avslöja och ha full offentlighet när det gäller den kunskap man har om detta, för det skulle omedelbart utnyttjas av de cyniska brottslingar som förstör livet för människor. Det är skälet till att det inte är offentlighet fullt ut. Men när man deltar i operativa insatser inom Frontex eller Rabit har man naturligtvis full tillgång till informationen och kan vara med i analysen och också planera det arbete som ska utföras. Vi ser detta som ett operativt samarbete och det är polisen som avgör. När det gäller om det är obligatoriskt att vara med - för det var också med i en diskussionsvända här - är det så att i Frontex operationer får polisen själv bestämma. Om de känner att det är något som de har att bidra med gäller reglerna, och man är med i arbetet där. När det däremot gäller Rabit är man tvingad att ha personal som kan användas eftersom man då har så snabba ledtider för att kunna rycka ut i besvärliga situationer. Därför har man ganska noggranna förordningar och regelverk för vad som gäller för dem som arbetar med detta. Där måste man anmäla deltagande redan innan. Det är alltså en viss skillnad mellan dessa arbeten. Som sagt finns det egentligen inget onödigt hemlighetsmakeri i detta, utan man arbetar på ett ganska traditionellt polisiärt sätt. Det är fler poliser som arbetar med detta, de som arbetar med det har högre utbildning och man försöker att få bättre och bättre regelverk. Det är otroligt viktigt. Och vi har hög svansföring i diskussionerna om att se till att Frontex verkligen har ett mervärde och är till människors hjälp och inte till för att mota undan människor. När det gäller frågan om gränskontroll är samma sak som att hålla människor utanför handlar det om fri invandring eller reglerad invandring, och jag har hittills inte märkt att någon i den här riksdagen har varit för en helt fri och öppen invandring.

Herr talman! Jag skulle aldrig drömma om att försöka bygga falluckor, Kalle Larsson. Men det är ett relevant ställningstagande att bestämma sig för om man vill ha fri invandring eller om man vill ha en reglerad invandring. Väljer man reglerad invandring måste man på ett eller annat sätt reglera den och se till att man upprätthåller regelverken. När det gäller EU:s yttre gräns har man kommit fram till att det finns en del problem. Därför har man skaffat sig en gemensam institution, resurs eller ett instrument, som är Frontex, för vissa typer av uppgifter när medlemsstaterna inte klarar av det som de borde klara av. Vi måste hela tiden hålla noga koll på hur det fungerar. Jag försökte i mitt svar redovisa de grundläggande regelverk som gäller för detta, och det är inget märkvärdigt med det. Sedan är det så, som jag också påpekade när det gäller gränskontroll till sjöss, att det finns en del oklarheter. Det gäller inte det exempel som Hillevi Larsson tog upp om fiskarna, för det var ett annat ärende. Men det finns oklarheter. Därför har man tillsatt en kommitté för att reda ut oklarheter. Där deltar Sverige därför att vi tycker att det är viktigt att få klarlagt vad som ska gälla. Vi tycker också att det är viktigt att se till att gränskontrollanterna får ordentlig utbildning, inte minst när det gäller asylrätt och annat. Dock är inte asylfrågorna något som prövas av Frontex, utan det är de nationella myndigheternas eget ansvar. Jag vet inte om Kalle Lasson tog det som en nyhet att vi inte kan välja om vi ska delta i Rabitinsatser. Det är i vart fall ingenting som har hemlighållits. Men som jag påpekade finns det noggranna regler för hur detta ska gå till. Vi har möjlighet, om vi deltar i en sådan insats, att påverka uppläggningen av densamma så att den verkligen i de extrema situationer där den kan användas fungerar till människors hjälp och inte någonting annat. Avsikten är att vi ska ha regelverk som fungerar också i förhållande till verkligheten. Vi ska leva upp till internationella konventioner om människors fri och rättigheter.